Herr talman, ärade ledamöter och ärade åhörare! Jonas Gunnarsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra och förebygga igenväxning av Vänerns stränder. Skydd av områden är en prioriterad fråga för regeringen. Vad gäller den specifika frågan som Jonas Gunnarsson ställer till mig ligger det primära ansvaret, vilket jag också har sagt i svaret på tidigare riksdagsfråga från Gunnarsson, på länsstyrelserna. Orsaken till vegetationsförändringarna är oklara, men dessa beror troligen på flera faktorer som vattenregleringen av Vänern, ändrat klimat, ökat kvävenedfall och minskat betestryck. Regeringen arbetar aktivt för att bevara och främja hävden av betesmarker och slåtterängar som finns i odlingslandskapet, då dessa är särskilt värdefulla för att bevara den biologiska mångfalden. Ersättningar till skötsel av betesmarker och slåtterängar utgör därför en viktig del i det svenska landsbygdsprogrammet. EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla vattenförekomster inklusive Vänern ska nå god ekologisk och kemisk status till 2015. Vattenmyndigheterna arbetar med att ta fram reviderade åtgärdsprogram till 2015. I detta arbete analyseras förstås om ytterligare åtgärder behövs för att nå god vattenkvalitet i Vänern. Reglering av Vänern och klimatanpassning av Götaälvdalen är en stor och viktig fråga för samhällsnyttan. Den har hanterats i flera utredningar, bland annat i Klimat och sårbarhetsutredningen och i ett delbetänkande som särskilt hanterar bland annat Vänern. Effekter på flora och fauna inklusive strandvegetation som resultat av ändrad tappning följs upp av Vänerns Vattenvårdsförbund och länsstyrelserna genom en utökning av den nationella miljöövervakningen. Vattenreglering genom tillåten dämnings och sänkningsgräns regleras i en tillståndsdom. Regeringen beslutade under 2012 att utse fler områden runt Vänern till Natura 2000-nätverket på grund av deras höga naturvärden. När det gäller skötsel av skyddade områden, däribland Natura 2000-områden, ligger ansvaret på länsstyrelserna att utvärdera behovet av och genomföra de skötselåtgärder som behövs för att bevarandevärdena ska säkras och fortsätta att ha en gynnsam bevarandestatus. Jag avser att fortsätta verka för att naturområden som är viktiga att bevara förvaltas på ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till klimatanpassning där så är nödvändigt.

Herr talman! Jag hoppas att både herr talmannen och miljöministern har haft en skön sommar. Jag vill självklart tacka miljöminister Lena Ek för svaret på min fråga om hon avser att vidta några åtgärder för att förhindra och förebygga igenväxningen av Vänerns stränder. Frågan jag har ställt kan kanske tyckas vara perifer eller onödigt detaljerad, så jag vill börja med att sätta Sveriges och EU:s största sjö i ett sammanhang. Strandlinjen längs fastlandet är nästan 180 mil lång. Sjön är färskvattenreservoar för en stor del av befolkningen i Västsverige, indirekt också för Göteborg som tar sitt färskvatten från Göta älv. Avrinningsområdet täcker ungefär 10 procent av landets yta samtidigt som sjön bara har ett utlopp. Stränderna och sjön är viktiga områden för rekreation och friluftsliv såväl för de hundratusentals människor som bor runt sjön som för ökande turism, yrkesfiske och transporter. Likaså finns där känslig natur som hyser ett fantastiskt djurliv. Att Vänerns stränder sakta men säkert har vuxit igen är ingen nyhet, särskilt inte för oss som bor runt sjön. Fram till för några år sedan skedde det dock i ganska sakta mak, och vi kunde till och med se positiva tecken på att de stora områden av vass som på grund av 1900-talets övergödning och nedsmutsning vuxit sig stora börjat dra sig tillbaka. Problemen i dag är i stället den förbuskning av våra stränder som vi kan se. Det problemet har ökat lavinartat sedan 2008 då sjöns tappningsstrategi radikalt förändrades. I dag inriktar sig strategin på att vattennivån ska vara så jämn som möjligt över året. Det har fört med sig att den städande effekt som ett varierande vattenstånd för med sig uteblir. Det är som hemma - när man slutar att dammsuga dröjer det inte länge förrän dammråttorna blir fler och större. Precis som ministern säger i sitt svar är regleringen en fråga av stor betydelse för samhällsnyttan. Tyvärr är det dock så att det i dag är våra stränder som betalar priset för att man minskar risken för stora översvämningar. De redan redovisade och beslutade åtgärderna kommer enbart att ha effekt på en relativt liten del av sjöns stränder och kan därför inte ses som svar på min fråga. Herr talman! Jag vill än en gång fråga miljöminister Lena Ek om hon avser att vidta några åtgärder för att förhindra och förebygga igenväxningen av Vänerns stränder.

Herr talman! Alla delar av vår natur och de olika ekosystemen och vattensystemen är oerhört komplicerade, och allt hänger ihop. Jag förstår interpellantens avsikt, och jag förstår att människor som bor runt Vänern är vana vid att kunna gå till sina stränder och vid att se öppna skär.

Det gamla sättet att höja och sänka vattennivån i Vänern är inte heller bra om man tänker på människors trygghet ur stabiliseringssynpunkt. Jag är därför lite fundersam över vad det är för åtgärder som Jonas Gunnarsson tänker sig i det här sammanhanget. Rent allmänt när det gäller skötsel av Vänerns fantastiska natur har den här regeringen pekat ut fler Natura 2000-områden som ska värnas och skyddas. Ansvaret för de statligt skyddade områdena ligger på Naturvårdsverket och länsstyrelserna, och det finns anslag för skydd av värdefull natur. Under det här året är det över 600 miljoner kronor. När det gäller skötsel av naturreservat som Naturvårdsverket bestämmer över i Västra Götaland är det 384 miljoner kronor. En del av de pengarna har gått till Värmlands län och till Västra Götalands län för att kunna klara av sådana här saker. Därmed tycker jag att det görs ganska mycket. Vi kan inte hålla på och manipulera vattenståndet. Det blir alldeles för osäkert ur skredrisksynpunkt. Vi har beslutat om värdefulla områden under den här mandatperioden. Man kan alltid öka anslag, men det finns en stor summa skattemedel anslagen för att sköta de skyddade områden som finns. Jag funderar på vad det är som Jonas Gunnarsson menar borde göras utöver detta.
Herr talman! Jag säger inte att en höjning av sjön är det allra viktigaste som man kan göra. Jag efterfrågar någon form av strategi för hur vi ska hantera det här problemet. Regeringen har, precis som miljöministern säger, vidtagit en del åtgärder. Bland annat har vi fått fler Natura 2000-områden, och det har avsatts lite pengar till att hantera och röja skyddade stränder. Men när jag tittar på Vänern och hur den förvaltas i dag kan jag konstatera att det inte finns någon enhetlig huvudman som har ansvaret för de här frågorna. Det finns ingen enskild myndighet som man kan peka på som har ansvar för sjöns utveckling. Jag har ett antal artiklar här som har publicerats i länspressen hemma. De beskriver problematiken kring att våra stränder växer igen. En artikel från Värmlands Folkblad visar ganska tydligt det problem som jag pratar om, och det är att sandstränderna i Karlstads kommun, som är en av de större kommunerna runt sjön, under de senaste 50 åren har minskat med 68 procent. Det är en jättestor minskning, och det är en inskränkning i människors möjligheter att röra sig fritt i naturen och ta sig ned till sjön. Om nu inte en ökad variation av vattennivån är ett alternativ tror jag att vi måste hitta andra sätt att hantera det här problemet på. Låt oss återvända till ministerns svar. Där får vi höra att frågan om regleringen av Vänern och klimatanpassningen har hanterats i flertalet utredningar. Klimat och sårbarhetsutredningen, och särskilt dess delbetänkande, mottogs med stort intresse av många när den kom 2006. Då hade vi fortfarande översvämningarna 2000 och 2001 i färskt minne, och vi hade med all önskvärd tydlighet sett vad vädrets makter i samverkan med sjön och det mänskliga ingripandet i form av reglering av sjön kunde ställa till med. I delbetänkandet kan man läsa: "Ändrade förhållanden pekar på behovet av justering av vattendomen som kan ha skapat en falsk säkerhetskänsla och bidragit till att förvärra problemen kring Vänern genom att nybyggnation skett på mark som är känslig för översvämningar." Den meningen tycker jag säger mycket om problematiken runt sjön, och den borde väcka många frågor och funderingar hos ministern. Det gör den åtminstone hos mig. Det har gått sju år sedan betänkandet levererades. Tyvärr har vi inte sett särskilt många initiativ från regeringen med anledning av de resultat och slutsatser som framkom. Hittills är det bara tappningsstrategin som inom ramen för rådande vattendomar ändrats. Här har vi essensen av min frågeställning, nämligen om regeringen är beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att bevara en öppen strandlinje, när regleringen av sjön tvingas ligga på en onaturligt jämn och låg nivå, och skydda de samhällen och den egendom som ägs av de omkring 300 000 människor som bor i området med risk för översvämningar. Det handlar om mer än om en höjning. Det handlar snarare om att vi måste fundera på vad vi ska göra med sjön. Det tror jag är ett gemensamt ansvar för regering och opposition. Vi måste blicka framåt och hitta ett enhetligt sätt att hantera dessa problem i stället för att ha det fragmenterat som det är i dag.
Herr talman! Jag förstår att alla de som bor runt Vänern och i Vänernområdet har djupa och starka känslor för Vänern och de kulturvärden som finns däromkring. Det vill jag till att börja med säga. Samtidigt måste jag säga att jag inte förstår vad Jonas Gunnarsson vill. Det vore bra att få höra det klart uttryckt. Länsstyrelserna har tillsammans med vattenmyndigheterna det regionala ansvaret för miljövård och vattenförvaltning. Vad gäller Vänern finns ett nära samarbete med Vänerns vattenvårdsförbund där alla viktiga aktörer finns med. Vill Jonas Gunnarsson inte att till exempel kommuner, eller andra stora vattenägare, ska kunna vara med i det, eftersom han talar om en stark myndighet och om att hålla samman detta? Nu försöker vi, med den organisation som finns, se till att alla berörda parter, alla aktörer, bidrar med sin kunskap och tar ansvar för det som behöver göras för Vänern. I arbetet med att revidera åtgärdsprogrammet enligt EU:s ramdirektiv för vatten kommer det att efter samråd med kommunerna tas fram planer för hur det ska hanteras. Kommunal planering och kommunal naturvård är naturligtvis oerhört viktigt i det sammanhanget. När man talar om förbuskning borde kanske de som har djuren, det vill säga bönderna i området, få viss uppskattning eftersom också betestrycket avgör hur mycket förbuskning som sker i olika områden. Vi har redan avfärdat en av Jonas Gunnarssons tankar. Att höja och sänka vattenstånd är faktiskt inte bra med tanke på klimateffekten, de stora hundraårsregn som förekommer, de skredrisker som finns i delar av området och de översvämningar som många har lidit av i det här sammanhanget. Det måste göras på ett annat sätt, och då finns det myndigheter som har ansvar för det. Alla berörda aktörer är med. Dessutom har jag tillsatt Vattenverksamhetsutredningen som tittar på eventuella ändringar i reglerna, sådana som möjligen behövs. Det har jag inte hört Jonas Gunnarsson nämna än, utan det är en stark myndighet som ska finnas. HaV har ansvar för vattenfrågor, vilket jag tycker är viktigt. Det är en viktig reform som alliansregeringen gjort, att ha sett till att vattenfrågorna är utpekade i HaV. Naturvårdsverket har sina uppgifter, och kommuner som parlamentariska organ är givetvis mycket viktiga i det här sammanhanget. Jag tror att det är samverkan mellan de olika enheterna som möjligen gör situationen bättre.
Herr talman! Vad jag vill är väl ganska tydligt. Jag vill att vi kommer fram till någon sorts rimlig lösning så att vi kan hålla Vänerns stränder öppna även i framtiden. De åtgärder som redan har genomförts är bra, men det behövs mer. Jag håller med när Lena Ek säger att bönderna ska ha uppskattning, men det är inte där problemet ligger. Problemet har vi människor skapat. Vi har byggt närmare och närmare vattnet - vi ska i dag helst bo i vattnet - och det skapar ytterligare problem, skulle jag vilja hävda. Det har gjort att man tvingat fram den nya strategin för reglering av sjön. Om vi ska fortsätta att bygga på det viset måste vi hitta något sätt att kompensera den låga och alltför jämna vattennivån i sjön. Lena Ek försöker blanda in skredriskerna i detta, och visst finns det skredrisker i stora delar av tillrinningsområdet till Vänern, men runt själva sjön är det inte något jätteproblem. Det är snarare i vattendragen, där vattnet flyter ned i sjön, som problemen uppstår. Det skulle kunna föranleda en annan interpellationsdebatt, nämligen att man dragit ned på resurserna för att skredsäkra, men meningen var säkert inte att initiera den diskussionen. Jag vill att staten ska vara med och ta ett övergripande ansvar för sjön, peka ut vad som är okej och inte okej beträffande byggnation, hur högt och hur lågt man ska få bygga. Men det handlar inte om strandskydd, utan det handlar om andra saker. Det gäller också att vara med och ta ansvar för att det röjs. Det här samhället har trots allt gjort att sjön inte längre kan bete sig på ett naturligt sätt. Det måste vi ta ansvar för genom att röja.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag ärligt uppskattar Jonas Gunnarssons engagemang för den känsliga miljön i och runt Vänern. Som miljöminister blir jag glad ju fler som engagerar sig för sådana värden. Vi vet att vi har många känsliga fågelarter i och runt Vänern - 50 arter häckande sjö och våtmarksfåglar. Det är mycket viktigt för den biologiska mångfalden. Många av dem är spännande - fisktärna, storlom, fiskgjuse, man kan fortsätta uppräkningen. Regeringen har sett till att Havs och vattenmyndigheten har ett utpekat ansvar. Naturvårdsverket har ett utpekat ansvar. Vi har beslutat om Natura 2000-områden så sent som för ett år sedan i norra Vänersnäs skärgård, Tösse skärgård, Sunnanå, Vänersborgsviken, Djuröarna, Brommö skärgård, Kalvö skärgård, Kållands skärgårdar, Fågelöarna, Gullspångsälven, Varaskogen, Onsö och Tjursholmarna. Det är naturligtvis för att bevara sådana värden. Efter att vi debatterat dessa frågor kan jag fortfarande inte uppfatta vilka förslag Jonas Gunnarsson egentligen för fram. Vi har pekat ut särskilt känsliga områden. Jag tror inte att vi ska ha en enda stark myndighet. Jag tror att det är viktigt att vi har HaV som expertmyndighet och Naturvårdsverket som expertmyndighet. Jag tycker att det är viktigt att den kommunala självbestämmanderätten finns och inte urholkas. Plan och bygglagen är kommunernas instrument för planering av till exempel byggnation och infrastruktur. För att kommunerna ska kunna ta hänsyn till sådana frågor försöker vi hjälpa till exempelvis genom extra anslag till SMHI vad gäller klimat och vattenfrågor och genom annat planeringsunderlag som kommunerna kan använda. Sedan måste alla aktiva, bekymrade, berörda parter runt Vänern tillsammans, i samverkan, lösa frågan hur det rent faktiskt ser ut i Vänern.